Fru talman! Johan Hultberg har frågat arbetsmarknadsministern om ministern är beredd att ta initiativ till riktade stöd till Strömstad, exempelvis för att finansiera kommunens planerade omställningskontor och hur ministern ser på möjligheten att utforma särskilda permitteringsstöd med högre subventionsgrad till företag som är exceptionellt hårt drabbade av coronakrisen, såsom företag inom gränshandeln. Vidare har Johan Hultberg frågat om ministern tänker vidta några åtgärder för att ta itu med problemet med att gränspendlare upplever diskriminering och för att säkerställa att arbetspendlingen över den svensk-norska gränsen fungerar bra även nu under pågående pandemi. Interpellationen har överlämnats till mig. Regeringen har med anledning av den pågående pandemins effekter på bland annat gränshandeln haft löpande kontakt med Strömstads kommun. Jag deltog själv i ett möte med bland andra näringslivsrepresentanter från Strömstad den 11 november 2020 tillsammans med utrikeshandelsminister och nordisk samarbetsminister Anna Hallberg. Fokus för vår dialog har varit att säkerställa stöd till Strömstads kommun genom regeringens generella åtgärder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att bistå vid varsel och omställning i näringslivet, och myndigheten har inom ramen för detta uppdrag nu beslutat att vara med och finansiera ett omställningskontor. Även Västra Götalandsregionen kommer inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete att vara med och finansiera omställningskontoret. Även Arbetsförmedlingen bidrar med stöd till arbetslösa utifrån sitt uppdrag. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna för jobb och företag i alla branscher, bland annat stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, anstånd med skatteinbetalningar och lättnader i a-kassan för företagare. Regeringen följer kontinuerligt effekterna av de presenterade stödåtgärderna, och som regeringen nyligen meddelat föreslås att dessa åtgärder förlängs. Vad gäller arbetspendlingen över den svensk-norska gränsen anser jag att det är mycket viktigt att den fungerar lika smidigt som innan pandemin bröt ut. Min ministerkollega Anna Hallberg har haft en nära dialog med norska företrädare under hela pandemins gång om vikten av att underlätta för arbetspendling. Norge har också undantagit arbetspendlare från inreserestriktioner, vilket varit mycket positivt och gjort att pendlingen kunnat fortsätta obehindrad under pandemin. Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit om svenska arbetspendlare som känt sig diskriminerade på sina arbetsplatser i Norge. Denna fråga togs upp av statsministern under ett möte med de andra nordiska statsministrarna. Sedermera uppmärksammades detta problem i både svenska och norska medier, och även Norges statsminister Erna Solberg har reagerat. Regeringen har fortsatt att lyfta upp frågan i samtal med olika norska företrädare. Det är naturligtvis oacceptabelt om det förekommer särbehandling av svenskar på arbetsplatser i Norge. Regeringen bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för hela landet att hantera konsekvenserna av pandemin och samtidigt bidra till en snabb återstart för svensk ekonomi. Det här arbetet genomförs bäst tillsammans, och jag vill därför avsluta med att tacka för det fantastiska arbete som regioner, kommuner och andra aktörer bedriver för att hantera pandemins konsekvenser på olika områden.

Fru talman! Jag tackar landsbygdsministern för svaret. Jag debatterar ofta och gärna med landsbygdsministern, men i dag får jag erkänna att jag hellre hade sett arbetsmarknadsministern i talarstolen och att jag faktiskt är både förvånad och besviken över att inte få denna möjlighet. Jag ställde nämligen min interpellation till just arbetsmarknadsministern, och min interpellation handlar om arbetsmarknadssituationen i Strömstad. Fru talman! Den 23 augusti brann Polarbröds fabrik i Älvsbyn. Det var ett dråpslag mot ett fint familjeföretag och givetvis också mot den lilla orten och kommunen Älvsbyn. Bara några dagar senare, den 31 augusti, besökte inte bara arbetsmarknadsministern utan också statsministern Älvsbyn. Det var utmärkt. Självfallet måste regeringen lyssna in och förstå situationen i en kommun som drabbas så hårt av en händelse som Älvsbyn och direkt påbörja en diskussion om vad man kan göra för att hantera den akuta krisen och situationen och vad man kan göra för att hjälpa till i det mer långsiktiga omställningsarbetet. Fru talman! Den 19 mars stängde Norge gränsen mot Sverige. Det är 264 dagar sedan. Mig veterligen har arbetsmarknadsministern fortfarande inte vare sig besökt eller ens haft ett möte med kommunledningen i Strömstad eller berörda företag. Jag tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt. Jag är genuint bekymrad över att regeringen visar ett i mitt tycke alldeles för svagt intresse. Jag hoppas att det beror på att regeringen inte har förstått djupet i den kris Strömstad upplever och hur allvarlig krisen faktiskt är. Fru talman! Låt mig därför beskriva läget igen. Ingen annan kommun är så hårt drabbad arbetsmarknadsmässigt som Strömstad. Sedan i mars har arbetslösheten ökat med 66 procent - detta för att den lokala arbetsmarknaden i Strömstad liksom i norra Bohuslän och Dalsland väldigt mycket är uppbyggd kring handel och besöks och restaurangnäring, primärt med kunder från vårt västra naboland. Av Sveriges alla 290 kommuner är Strömstad den kommun som har den största andelen sysselsatta inom sällanköpshandeln och den tredje största andelen personer sysselsatta inom hotell och restaurangbranschen. Fler än var fjärde Strömstadsbo var sysselsatt inom dessa branscher före krisen. I dag har varslen rullat in. Uppsägningar har redan genomförts. Den varselvåg som har svept in över Strömstad uppgår till 1 500-2 000 anställda. Om vi omsätter det till Göteborgstal är det 75 000 arbetstillfällen. Jag är rätt övertygad om att såväl statsministern som arbetsmarknadsministern i ilfart hade åkt till Göteborg om den typen av varsel hade lagts där, men i Strömstad fick man vänta till den 11 november för att få till ett digitalt möte med landsbygdsministern och ministern för nordiska frågor. Jag tycker att detta på något sätt illustrerar att regeringen inte riktigt tar situationen i Strömstad på allvar. Nu måste regeringen faktiskt hörsamma nödropen från Strömstad och vidta konkreta åtgärder på både kort sikt och lång sikt.
Fru talman! Tack, Johan Hultberg, för en viktig fråga! Det är korrekt att vi har haft flera debatter, och vi kommer säkert att ha fler. Just denna debatt handlar om ett samlat grepp kring hur regeringen jobbar med drabbade orter i detta sammanhang. Frågan är ställd på ett sådant sätt att den hamnar under mitt ansvarsområde. Jag är alldeles säker på att Johan Hultberg kan ställa en fråga som är korrekt formulerad till arbetsmarknadsministern och därmed få en debatt med henne. I detta sammanhang vill jag avvisa Johan Hultbergs hint att regeringen skulle vara ointresserad av Strömstad. Jag tycker att det är lågt i debatten, och jag tycker dessutom att det är klart inkorrekt i sammanhanget. Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder rent generellt, kopplat till näringslivet i stort, och vi har genomfört ett antal olika arbeten som är pågående med de orter som är tuffast drabbade. Vi har en kontinuerlig dialog. Varje vecka har till exempel Tillväxtverket samtal med Strömstad utifrån det läge som råder där för att identifiera vilken typ av hjälp och vilka verktyg de behöver. Regeringen har gått in via Tillväxtverket och finansierar omställningskontoret, som exempelvis varit efterfrågat. Arbetsförmedlingen, som ligger under Eva Nordmarks område, är kontinuerligt med på mötena och lämnar alla bidrag de kan inom ramen för sitt uppdrag för att hjälpa till i den jättesvåra situation som råder i Strömstad. Utöver Strömstad har vi direktkontakt inom detta område med Sundsvall, Hylte, Vimmerby och Skara, som är andra orter som har drabbats väldigt hårt i denna situation i det första skedet. Det har inrättats en varselgrupp på Regeringskansliet för att samordna och kunna ge bästa möjliga och snabba stöd i det läge som råder, där vi på olika sätt har haft direktkontakt utifrån varje situation som är unik för dessa orter. Vi talar nu om orter som drabbats hårdare än genomsnittet och som har specifika förutsättningar och utmaningar. Detta arbete, som berör Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet, samordnas av min statssekreterare Per Callenberg, som också är den som oftast har den första initiala kontakten med orterna. Med detta sagt tror jag inte att vi har alla lösningar på plats för att hjälpa de hårt drabbade orterna. Vi behöver följa de stöd som vi har utformat så här långt. De har i huvudsak varit generella för att kunna rullas ut snabbt i det rådande läget. De har blivit förlängda, och de har i vissa fall justerats för att kunna träffa fler målgrupper och så vidare. Om jag kommer ihåg rätt har regeringen lagt fram tolv eller tretton extra ändringsbudgetar givet situationen, och vi följer hela tiden effekten av de åtgärder som vi gör. Vi har varit väldigt tydliga med att vi också är beredda att ompröva. Vi stänger inte dörren för några typer av åtgärder framgent, utan allt prövas. Det handlar om att hela tiden försöka väga olika verktyg och insatser utifrån de behov som finns och hitta en rimlig balans i det. Jag måste säga att jag tycker att arbetet rullar på så fort man kan begära givet den situation vi har, men det som är nyckeln i detta är hela tiden det samarbete som man har tillsammans med de drabbade berörda kommunerna. Vi har också en situation där vi i nuläget väntar på att MFF:en ska bli färdig. Vi trodde att den var färdig, men nu är den inte det. Där finns ytterligare verktyg och ganska stora pengar som går att koppla på i detta sammanhang och som jag gärna återkommer till i senare inlägg.
Fru talman! Självfallet är det så att de insatser som behövs i Strömstad och andra kommuner som är särskilt hårt drabbade berör en lång rad ministrars ansvarsområden och flera departement. Det handlar om utbildningsinsatser, om vad Arbetsförmedlingen gör, om näringspolitik och om regional tillväxt, som är landsbygdsministerns ansvarsområde. Det som jag saknar är en sådan snabb signal som arbetsmarknadsministern och statsministern skickade när de direkt satte sig på ett plan, ett tåg eller en bil upp till Älvsbyn. Signalen att jobben i Strömstad är viktiga har inte kommit på samma sätt. Jag kan konstatera att gränsen stängdes den 19 mars och att man först i november fick till mötet med landsbygdsministern och Anna Hallberg. Det var såklart bra, och där diskuterades konkreta frågor som jag gärna följer upp med landsbygdsministern. Ett konkret förslag som jag vet har spelats in till Näringsdepartementet handlar om att företag som tappat mer än 90 procent i omsättning skulle kunna få möjlighet att pausa uppsägningstiden i fyra månader. Det som det handlar mycket om här, fru talman, är att det är en omfattande gränshandel i Strömstad. Nordby Shoppingcenter är Sveriges största handelsplats, med en omsättning på, tror jag, 4,6 miljarder i fjol. Där hoppas man såklart att kunderna snart kommer tillbaka, när pandemin är under kontroll och gränsen åter kan öppnas. Då är det bra om företagen inte har gjort sig av med all personal och inte har gått i konkurs och om handelsplatsen fortfarande är livaktig och har möjlighet att snabbt ta emot konsumenter och kunder igen. Där hade förslaget varit ett exempel på en konkret åtgärd som regeringen hade kunnat vidta för att stötta inte bara företag i Strömstad utan företag som har drabbats särskilt hårt. De kan finnas på andra platser i vårt land också, inte minst på andra håll längs den svensk-norska gränsen. Det är ett konkret förslag som har spelats in och som jag hoppas att landsbygdsministern kan kommentera. Ministern nämnde att regeringen har agerat snabbt. Den historiebeskrivningen delar inte jag och Moderaterna riktigt, utan vi tycker att regeringen har varit alldeles för saktfärdig genom krisen och att vi har fått driva regeringen framför oss. Ja, det har lagts fram många extra ändringsbudgetar, men de har många gånger tillkommit efter att vi moderater har drivit på och lagt fram skarpa förslag om att vi behöver en företagsakut, omsättningsstöd och annat och såklart att också enskilda företag, inte bara stora aktiebolag, ska ha möjlighet att få stöd. Så det köper jag inte riktigt. Det vi nu ser när det gäller mycket av det stöd som har sökts är tyvärr att enskilda företag eller aktiebolag får vänta i månader på att få pengarna. Om man är ett företag som Nordby Shoppingcenter och har tappat 95 procent av sin omsättning är det ganska tufft att vänta de där månaderna på att få omsättningsstödet eller permitteringsersättningen. Regeringen måste verkligen agera för att påskynda dessa utbetalningar och samtidigt titta på möjligheten att införa mer riktade åtgärder. Jag är av den uppfattningen att det är rätt sannolikt att gränshandeln inte kommer att återgå till precis den fantastiska nivå som vi hade före krisen, inte minst mot bakgrund av att den norska regeringen gett besked om att de sänker skatten på flera viktiga gränshandelsprodukter. Då måste vi stödja Strömstad i omställningen, men Strömstad har bara fått en spottstyver av de medel som man sökt för att kunna erbjuda vuxenutbildning. Detta beror på att Strömstad historiskt haft en låg arbetslöshet, och det är på den historiken som regeringen beviljar stöd till vuxenutbildningen. Detta är ett skarpt medskick och en vädjan: Regeringen måste anpassa stödåtgärderna och utbildningsinsatserna utifrån hur dagens speciella situation ser ut.
Fru talman! Jag kan konstatera att den här debatten är ganska mycket en synonym till det som Johan Hultberg ger uttryck för och hans bild av hur han och Moderaterna agerar i krisen. Man lyssnar in det som sägs i debatten och de frågor som är på gång under beredning, och så spelar man in dem som om de vore ens egna förslag och att man driver regeringen framför sig. Det där är inte sant. Låt oss ta den sista frågan som nu lyfts upp, där man påtalar bristen på vuxenutbildningsmedel. Jag kan bara konstatera att det är en åtgärd som finns tack vare att den här regeringen införde den 2017. Dessa pengar har varit lika stora, och alla som har sökt har fått det de har velat ha - fram till i år, när intresset och behovet exploderade och söktrycket och behovet blev betydligt större än vad man kunde svara upp till. Det fick till följd att vi i budgetpropositionen 2021 ökar pengarna till detta med 1 miljard och öppnar ett nytt ansökningsdatum från den 1 december. Det är alltså saker och ting som redan är beslutade. Johan Hultberg lyfte i sin interpellation att regeringen måste hjälpa till att stötta ett omställningskontor - som att det är han som driver regeringen framför sig i frågan. Det här är något som vi redan har gjort. Den där typen av exempel skulle jag kunna stå här med hur länge som helst, men jag tycker inte att det är speciellt konstruktivt. Det vi behöver göra är att på riktigt titta på vilka verktyg vi har och vad vi kan göra för att hjälpa de kommuner och de företag som nu har det jävligt tufft. Ursäkta att jag använde en svordom! Det var inte min mening. Jag hörde det själv, och jag ber om ursäkt. Grejen är att väldigt många kämpar med att behålla sina företag och med att överleva en kris. En del av dem drabbas av en omstrukturering som sker i förtid och som kanske ändå hade skett över tid, medan andra har företag som har förutsättningar att fortsätta att vara företag, solida företag, när pandemin är över. När det gäller gränshandeln i Strömstad är det lite svårt att veta exakt vad som är vad. Man kanske tänker att allting efter pandemin återgår till att vara precis som det var förut och att det då ska finnas förutsättningar för att allting ska övervintra och att man ska kunna köra igång som vanligt. Men om Norge nu använder det här tillfället till att ändra sina regler för att försöka få norrmän att handla i Norge i stället som en del av detta kommer vi att behöva ställa om och hitta förutsättningar för nya och växande företag i Strömstad. Det gör att regionalkännedomen och kommunens kännedom om förutsättningarna just i Strömstad blir väldigt viktiga i sammanhanget. Därför är de kontakter och de kontaktytor som vi nu jobbar upp tillsammans med Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen jätteviktiga här. Det arbetet är pågående och har varit så länge. Det innebär givetvis inte att man kan slå sig till ro och säga: Nu talar vi med Strömstad. Det gäller att hela tiden identifiera vilka verktyg som är rimliga. Vad är det som vi har på plats, och vad är det som vi vet kommer? En viktig fråga i sammanhanget som kommer att innebära att kommuner och regioner kan jobba med regional utveckling på ett kraftfullt sätt är de EU-pengar som vi än så länge utgår ifrån kommer från Bryssel. Det är dels sådant som beslutades kopplat till MFF och som av olika skäl ligger på vänt i Bryssel för att de sista besluten ska fattas. Det är 3,3 miljarder för Sveriges räkning som ska in i systemet. Det är klart att det kommer att påverka vilka riktade insatser man kan göra utifrån en regions och en kommuns förutsättningar på ett enormt kraftfullt sätt. Sedan kan vi inte vänta på det hur länge som helst, men vi räknar med att beslut kommer att fattas före jul. Det måste till för att EU:s budget ska kunna rulla i övrigt. Det ligger alltså i närtid.
Fru talman! Det är uppenbart att jag och landsbygdsministern inte har riktigt samma syn på verkligheten och vad som har gjorts och inte gjorts från regeringens sida. Min bestämda uppfattning är att vi har haft en regering som har varit alldeles för passiv och för långsam. När det gäller till exempel omställningsstöd var det någonting som jag lyfte här efter sommaren. Det är glädjande att Tillväxtverket häromveckan kom med ett beslut om att man ska finansiera en halv miljon - om jag är rätt underrättad - till ett omställningskontor. Det är, fru talman, ändå småpotatis i sammanhanget. Jag kan konstatera att bara gränshandeln i Strömstad de senaste tio åren har inbringat drygt 12 miljarder i momsintäkter. Jag kan tycka att man från regeringens sida absolut ska titta på hur man kan stödja en omställning i Strömstad om det är så att till exempel gränshandeln inte kommer tillbaka till de historiskt höga nivåer som den har haft. Men jag tror ändå - det är min bestämda uppfattning - att det är bättre att vi gör allt vad vi kan för att rädda i grunden livskraftiga och konkurrenskraftiga företag som kommer att få tillbaka sina kunder, om än kanske inte i precis samma utsträckning som tidigare, när vi förhoppningsvis kan återgå till en mer normal tillvaro. Därför är det viktigt med den typ av insatser som jag specifikt frågade ministern om och som jag inte fick svar på, nämligen: Kan man tänka sig från regeringens sida att sjösätta ett särskilt stöd för företag som har tappat till exempel 90 procent i omsättning för att överbrygga en tid och kunna pausa uppsägningar? Kan man tänka sig andra mer generösa permitteringsersättningar? Det jag kan konstatera är att till exempel det omsättningsstöd som regeringen har sjösatt var som sämst utformat under sommaren. Då var stödnivåerna som lägst. Det är alltså under de månader som turistföretagen och gränshandeln har sin viktigaste och största tid under året. Då fick man så låg ersättning från staten som möjligt. Jag konstaterar att de åtgärder som regeringen hittills har sjösatt inte har varit direkt skräddarsydda för Strömstad utan snarare tvärtom.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att man gör både och såväl i Strömstad som på andra ställen. Man behöver titta både på att övervintra och på att ha verktyg för omställning. Man måste se till vad man har gjort och hur man kan skruva i systemen. Det är också mitt svar på frågan. Vi fick in en skriftlig framställan från Strömstad kring detta för någon vecka sedan, och vi utesluter ingenting. Vi följer frågorna, och vi justerar utifrån de behov man ser finns och utifrån de verktyg som vi tror är bra och lämpliga. Jag kan konstatera att interpellationen var ställd till arbetsmarknadsministern, och mycket av brödtexten i den handlar om den varselvåg som har drabbat Strömstad och som ju är förfärlig. Vi förutsätter att vi jobbar allt vad vi kan för att rädda de företag som finns och för att skapa förutsättningar för nya företag. Dock kan jag också notera att Johan Hultberg inte säger ett ord om de människor som blir arbetslösa i sammanhanget, de som har blivit arbetslösa och de som är arbetslösa just nu. Jag kan även konstatera att det är lite beklämmande i sammanhanget, och även lite talande, att den största skillnaden mot det som regeringen faktiskt gör och det som skiljer i sak, och inte bara i retorik, handlar om att Moderaterna är väldigt angelägna om att ta bort de förstärkningar av akassan som regeringen har infört. Vi har också föreslagit att de ska förlängas på samma sätt som vi vill förlänga företagsstöden. Det handlar om golvet och taket. Men det är visst inte en prioriterad och viktig fråga. Det är klart att i ett läge där en kommun och en region behöver jobba med att aktivt ta hand om de här frågorna är det inte bara en fråga om att lämna individer i sticket; det är också en fråga om en övervältring av kostnader till exempelvis kommunerna för ett särskilt bistånd och annat om det här blir långvarigt. Det är inte heller någonting som tycks bekymra Moderaterna. Däri ligger den största skillnaden i vår politik. När det handlar om stöd som ges till företag vill man justera på marginalen. Man har inte mer pengar i sin budget för det här. Men när det gäller stödet till de arbetslösa står man helt svarslös.